Fru talman! Ca 600 dagar har gått sedan remisstiden på utredningen Bortom fagert tal gick ut. Ändå har inget hänt. Vi har en ansvarig minister som säger att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering. Vi har borgerliga ledamöter som har sagt att de ska jobba för tillgänglighet men reserverar sig när förslaget behandlas i arbetsmarknadsutskottet. Det är dags att gå från ord till handling. Det här handlar om människor som har precis samma behov som du och jag. Det handlar om människor som har mänskliga och demokratiska rättigheter, precis som du och jag. Det handlar om människor som stängs ute från skolor, arbetsplatser och fritidsintressen. Det handlar om att man blir utestängd från att kunna mötas på olika arenor, till exempel kulturlivet eller de intressen man har med sin familj. Att inte kunna mötas innebär att vi förminskar vår möjlighet att lära mer av varandra och lära känna varandra. Att träffa och umgås med människor med en större funktionsnedsättning har berikat mig mycket och lärt mig mycket i mitt liv. Det går faktiskt att se skillnad på svart och rött garn med fingrarna om man inte ser. Det fick jag som barn lära mig av min farmor. Och när jag blev lite större fick jag av min farfar lära mig hur man kunde köpa snus utan att kunna komma in i affären. Fru talman! Alla kommer vi med största sannolikhet att ha eller få någon funktionsnedsättning, tillfälligt eller bestående, under våra liv. En del av oss drabbas av det för att vi får leva ett långt liv, en del har en medfödd funktionsnedsättning, och några drabbas för att de råkar ut för olycka. Frågan om tillgänglighet handlar inte bara om att tillfredsställa behoven hos människor med funktionsnedsättning utan om sådant som är bra för oss alla. Utan att vi tänker på det använder vi oss gärna av de hjälpmedel som i dag finns lite här och där, även om de är för få. Vem har inte känt att räddningen är en dörröppnare när man kommer med tunga kassar, eller sovande barn på armen, eller att hissen har varit räddningen när man har haft tungt bagage eller en barnvagn att ta med sig upp i lägenheten? För att inte tala om handikapptoaletter, som jag de senaste åren har upplevt är en räddning när man ska hjälpa barnbarnen på toaletten, för det är bara där man får plats om man är flera. Det handlar också om hörselslingor som gör att mormor och morfar kan få behållning av tal, teaterföreställningar och sportkommentatorer, liksom att känna glädjen av att höra barnbarnen sjunga Idas sommarvisa på skolavslutningen. Personer med funktionsnedsättning ska ha lika stora förutsättningar som alla andra att kunna delta i arbetslivet och i samhället i stort. Det får vi alla nytta av. Det här är också en fråga om människosyn och mänskliga rättigheter som är fastslagen i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige har anslutit sig till. Jag tror att fler än jag kan förstå och känna hur kränkande det är och vilket utanförskap det kan vara att som människa inte kunna gå på restaurang eller på bio tillsammans med sina kamrater eller sin familj, eller att inte kunna köpa sig en glass, gå in på ett fik eller köpa sina kläder själv, för man kommer inte in i butiken. Trots att man är tillräckligt vuxen kan man inte göra det man borde få göra på egen hand. Låt mig ta några andra exempel: Det finns barn och ungdomar som inte kan ta sig till sin egen skolavslutning på grund av olika hinder. Det finns föräldrar som inte kan ta sig till barnens olika aktiviteter för att de har en funktionsnedsättning. Vårt samhälle är fortfarande fullt av många och olika hinder, trots att vi har haft regler och lagar sedan 70 och 80-talet. Problemet är att kraven inte på långt när efterlevs och att vi många gånger inte gör rätt. Ta SJ som ett exempel på att vi inte alltid gör rätt. I sin upphandling hade SJ från början inte tagit med att man skulle ha rullstolsramp, så vid jultid kunde vi i medier läsa och höra att människor i rullstol inte fick åka med på X 2000-tåget. Eller se på den uppmärksammade AD-domen om den blinde juristen med hög kompetens och de bästa referenserna. Försäkringskassan hade upphandlat it-system för stora belopp men inte hållit sig till reglerna om att interna it-system ska följa internationella tillgänglighetsstandarder. Sådant får inte ske i Sverige 2012! Teknik och utrustning finns för att möjliggöra för fler människor med funktionsnedsättning att få ett jobb. Vi måste få en lagförändring i diskrimineringslagstiftningen när det gäller bristande tillgänglighet eftersom det inte har hänt tillräckligt mycket trots att vi har haft regler och lagar sedan 70 och 80-talet. Handikapprörelsen har i många år kämpat för att få ökad tillgänglighet, bland annat genom att anordna Marschen för tillgänglighet på många orter i vårt land. Man har krävt en lag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Jag vet att många av oss politiker har gett löften om förändring. Självklart kommer detta att kosta, men kostnaderna måste ses mot bakgrund av hela befolkningens nytta med lagregleringens möjligheter. Vi måste våga se att det är en investering för oss alla och för framtiden. Vi måste se det som en investering på samma sätt som broar, vägar och skolor. Att vänta minskar inte kostnaderna. Fru talman! Vi blir allt äldre, och 2009 fanns det 550 000 personer i åldern 75-85 år. År 2025 beräknas det i samma åldersgrupp finnas 870 000 personer, alltså en ökning med 58 procent. Det är inte så långt tills vi är där. Ändå har vi inte gjort speciellt mycket. Vi kan göra mycket mer. Detta talar för sig själv. Vi kommer att bli fler som kommer att få en funktionsnedsättning. Vi vet att när vi blir äldre får många av oss nedsatt rörelseförmåga, hörsel och syn och andra funktionsnedsättningar. Vi vet att allt fler äldre bor kvar hemma och klarar sig själva. En del gör det helt själva, och en del gör det med hjälp av hemtjänst. Om vi då bygger våra bostäder rätt är det något som vi tjänar in stora belopp på. Men man behöver inte ha en funktionsnedsättning, som jag har sagt tidigare, eller vara äldre för att ha nytta av bättre tillgänglighet. Den som kör barnvagn eller kundvagn, bär barn eller matkassar eller lastar in eller ut varor med mera får också en bättre arbetsmiljö. Och det är viktigt då allt fler förväntas finnas kvar i arbetslivet högre upp i åldrarna. Om statsministern får som han vill ska vi vara kvar i arbetslivet ända till vi blir 75 år. Att få in tillgänglighet i diskrimineringslagstiftningen är alltså bra för oss alla. När man bygger nytt eller planerar för framtiden kommer vi med stor sannolikhet att kunna se att det var en god investering som vi gjorde, om vi gör rätt, givetvis. Det är oerhört viktigt att vi tillsammans med handikapporganisationer och experter också ser till att det blir rätt. Olika beräkningar har presenterats med helt olika ekonomiska analyser, och i morgon kommer ytterligare en ny rapport om vad det här eventuellt skulle kunna kosta eller om det kommer att kosta. Men vi måste också titta på de vinster som det kan bli om vi alla får tillgänglighet. Till exempel har Svensk Handel beräknat köpkraften hos personer med funktionshinder till ca 100 miljoner. Därtill kommer givetvis de som följer med, till exempel kompisar eller en familjemedlem. Det är nog ganska troligt att även de kommer att handla. Det kanske rör sig om 130-140 miljoner, enligt deras beräkning. Vi vet att arbetslösheten är stor, att inträdet i arbetslivet förhindras för unga människor med funktionsnedsättningar och att allt fler unga personer med funktionsnedsättningar tvingas till förtidspension eller aktivitetsstöd. Enligt SCB har det ökat med 63 procent när det gäller 19-åringar mellan 2005 och 2011. Om vi bara kunde minska det något skulle det vara en vinst både för den enskilde och för oss alla. Om arbetsplatser och skolor var tillgängliga för alla skulle fler med funktionsnedsättningar kunna arbeta eller utbilda sig och försörja sig genom eget arbete. Om bara en liten del till kom in i arbetslivet skulle det bli vinster för såväl den enskilde som verksamheten och samhället. Fru talman! Vi vet också att föräldrar till barn med funktionshinder uteblir mycket från arbetslivet eller minskar tiden på grund av att barnen inte har möjligheter att ta sig till skolan eller till fritidsaktiviteter själva. Det krävs att någon vuxen eller förälder följer med. Riksrevisionen har i en rapport räknat fram att det är enorma summor i fråga om produktionsbortfallet för föräldrar som har barn med funktionshinder. Även här skulle vi kunna få vinster i samhället om vi kunde få tillgänglighet för allt fler. Vi måste se på möjligheterna, för det här skapar också nya arbetstillfällen. Vi behöver mer och nya jobb i Sverige. Det är saker som ska åtgärdas och planeras, men det kan också skapa möjligheter till nya uppfinningar, såsom teknik, nya hjälpmedel och andra produkter. Vi socialdemokrater vill att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med ett lagförslag om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund. Regeringen behöver inte utreda fler gånger. Det har redan utretts i bland annat Hans Ytterbergs utredning Bortom fagert tal . Det finns alltså ingen anledning att fördröja en lagreglering på det här området. Ansvarig minister Erik Ullenhag brukar hänvisa till att frågan bereds i Regeringskansliet och att det inte är någon hemlighet att ministern och Folkpartiet anser att bristande tillgänglighet kan ses som diskriminering. Han har makten över dessa frågor. Ändå förhalar han denna fråga. Men det är inte bara Folkpartiets minister som har lovat, utan flera andra regeringspartier lovade förändringar i valrörelsen 2010. Ändå kommer inget förslag fram. Regeringen har faktiskt visat tidigare att de kan förändra väldigt fort om de bara vill, men då handlade det tyvärr om att försämra för människor. Nu har regeringen en ny chans - upp till bevis - att snabbt återkomma med ett bra lagförslag. Det är bra för alla oss människor men speciellt för personer med funktionsnedsättning. Fru talman! Detta betänkande handlar inte bara om bristen på tillgänglighet, utan det handlar också om lönekartläggning, psykosocial arbetsmiljö och diskriminering samt om Diskrimineringsombudsmannen. Där har vi socialdemokrater reservationer och ett särskilt yttrande. Men i dag är det här den viktigaste frågan att diskutera. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till utskottets förslag under punkt 7 och till vår reservation nr 11.

Fru talman! Vi debatterar i dag arbetsmarknadsutskottets betänkande AU11, Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m. Det finns en motion väckt med anledning av propositionen. I betänkandet behandlas också 67 motionsyrkanden om diskriminering. I propositionen föreslås att det generella undantaget i diskrimineringslagen från förbudet mot diskriminering som har samband med kön vid tillhandahållande av försäkringstjänster tas bort. I stället införs ett särskilt förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på beräkningar där kön används som en faktor. Premier beräknas olika på grund av kön när det exempelvis handlar om livförsäkring, sjukförsäkring, bilförsäkringar och privattecknade pensionsförsäkringar. Försäkringar har således fått undantag från förbudet mot könsdiskriminering. Men i en dom den 1 mars förra året slog EU-domstolen fast att den punkt i direktivet som tillåter undantag för försäkringar är ogiltig. Det kommer enligt domstolen att bli förbjudet att ha olika försäkringsvillkor för kvinnor och män. Sverige är då skyldigt att anpassa diskrimineringslagen så att den är förenlig med EU-domstolens dom. Regeringens förslag är att det nuvarande undantaget i diskrimineringslagen för försäkringar tas bort och att det blir ett förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män. Kvinnor och män kommer genom ändringen att få lika försäkringar. Den lagändring som föreslås gäller bara nya försäkringsavtal och grundar sig således på en EU-dom. Det ska alltså vara lika behandling enligt EU-domen när det gäller beräkning av premier och ersättningar. En anpassad diskrimineringslag, förenlig med EU-domstolens dom, har också fördelen att den är ytterligare ett steg mot de jämställdhetspolitiska målen, att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män i samhället. Alliansregeringens satsning på att utveckla och stärka jämställdheten inom olika områden är omfattande. Regeringens arbete för en jämställd arbetsmarknad ska även fortsättningsvis ha hög prioritet. Kvinnor och män bör dela makt och inflytande i alla delar av samhällslivet. Kvinnors och mäns kompetens och skaparkraft ska tillvaratas och främjas. I Sverige arbetar både kvinnor och män i stor utsträckning jämfört med många andra länder. Allt fler män tar ett aktivt föräldraansvar. Och nyföretagandet bland kvinnor ökar. Det är några exempel. Här har LOV, lagen om valfrihetssystem, betytt mycket. Fler kvinnor startar nu egna företag inom vården. Fler privata alternativ förbättrar också lönesättningen. Sverige lyfts ofta fram som ett föredöme och en förebild när det handlar om jämställdhet, men visst finns det fortfarande brister och mer kvar att göra inom området. Vi måste börja redan i skolan, och vi måste skapa bättre möjligheter att kunna kombinera arbete och familjeliv samt komma till rätta med ojämlika löneskillnader och karriärmöjligheter och en alltför könsuppdelad arbetsmarknad. Det skrivs rätt mycket om handlingsplaner i det här betänkandet, och det är viktigt. Arbetsgivarna är skyldiga att upprätta handlingsplaner för jämställdhetsarbetet och jämställda löner. Jämställdhetsplaner är ett viktigt instrument för ett aktivt jämställdhetsarbete, och lönekartläggningsarbetet som finns i dag bidrar till att vi får lönejusteringar som innebär mer jämställda löner. Men som sagt finns det mer att göra. Det är inte rimligt att det fortfarande finns löneskillnader mellan kvinnor och män som utför samma jobb. Det ska vara lika lön för lika arbete. Fru talman! Flera motioner berör diskrimineringsfrågorna inom olika områden. En effektiv och heltäckande lagstiftning är en nödvändig förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå målet om ett samhälle fritt från diskriminering. I dag är skyddet mot diskriminering på grund av kön, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning omfattande och mer omfattande än skyddet mot diskriminering på grund av ålder. Det är viktigt att notera att undersökningar visar att ålder tillsammans med kön är de vanligaste grunderna för upplevd diskriminering i vårt land. Anmälningarna till DO ökar trots att förbudet mot åldersdiskriminering i dag endast gäller för arbetslivsområdet och utbildningsområdet. Vi välkomnar regeringens lagrådsremiss som föreslår att ett förbud mot åldersdiskriminering införs på de områden i samhället där det i dag saknas ett sådant skydd i diskrimineringslagen. Utgångspunkten måste alltid vara den att den enskilde ska bemötas utifrån sina förutsättningar, sina egenskaper och sin förmåga och inte utifrån sin ålder. Sverige har en alltmer åldrande befolkning, och då är det viktigt att också motarbeta åldersdiskriminering och bättre ta till vara de äldres kunskaper och erfarenheter. Lika viktigt är att uppmärksamma diskriminering och etnicitet. Sverige ska vara ett tolerant och humant samhälle som präglas av mångfald och respekt för individens mänskliga fri och rättigheter. Här har även vår diskrimineringslagstiftning stor betydelse. Syftet med den lagstiftningen är ju att värna principen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. I oktober 2011 tillsatte regeringen en utredning som skulle titta närmare på hur arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda kvinnor och anhöriga ska öka. Med detta vill jag påstå att regeringen har uppmärksammat många av de utmaningar som förvisso finns och som nämns i ett antal motioner. En annan viktig fråga är diskriminering och hbt, en fråga som Sverige aktivt arbetar med både hemma och inom EU. Det viktiga arbetet ska inte hamna i glömska när vi debatterar diskriminering. Sverige ska fortsätta att ha en ledande roll i arbetet för hur hbt-personers rättigheter och möjligheter bäst främjas. Även denna fråga bereds för närvarande såväl inom Regeringskansliet som inom EU. Fru talman! Att vårt samhälle har en hög tillgänglighetsgrad är en viktig demokrati och tillgänglighetsfråga. Bristande tillgänglighet påverkar vår vardag och hindrar oss från att vara delaktiga på lika villkor. Bristande tillgänglighet är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter och är, som sades här innan, fastslagen i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder som Sverige har anslutit sig till. Krav på tillgänglighet finns redan i dag i grundlagen och andra lagar som diskrimineringslagen, plan och bygglagen, lagen om handikappanpassad kollektivtrafik och genom principer som lagts fram av riksdagen för den nationella funktionshinderspolitiken. Viktigt är också att framhålla de insatser regeringen gör för att få fler människor med funktionsnedsättning i arbete, in på arbetsmarknaden. Det gäller att förändra attityder och att se förmågan och möjligheter i stället för problem. Stat, kommuner och landsting framför allt måste bli bättre på att anställa människor med funktionsnedsättningar. Frågan om bristande tillgänglighet har utretts genom exempelvis promemorian Bortom fagert tal . Den promemorian var inte tillräcklig. Regeringen lät därför Statskontoret göra en samhällsekonomisk kostnadsanalys av förslagen. Till skillnad från vad som framkom i promemorian Bortom fagert tal visade Statskontorets undersökning på mycket långtgående konsekvenser och att en förändrad lagstiftning skulle föra med sig mycket stora kostnader. Man konstaterade att ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kan leda till betydande samhällsekonomiska kostnader inom såväl privat som offentlig sektor. Kostnadernas storlek kommer självklart att avgöras av vilken rättspraxis som skulle utvecklas och i vilken takt man gör samhället mer tillgängligt. Statskontoret skriver också att det är svårt att uppskatta kostnader och intäkter, men man konstaterar som sagt att förslaget på sikt kan föra med sig mycket stora kostnader. Man skriver i texten att om detta exempelvis leder till att 10 procent av fastighetsbeståndet förnyas på 20 år i stället för på 70 år som är normalfallet hamnar kostnaderna i storleksordningen 200 miljarder eller en ökning av samhällskostnaderna med 10 miljarder per år. Statskontoret påpekar också att detta är det minst kostsamma alternativet. Det är viktigt att notera. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har haft möjlighet att yttra sig under handläggningen och utskottsbehandlingen av frågan. Det har också Statens fastighetsverk haft möjlighet att göra. Statens fastighetsverk skriver bland annat att ökad tillgänglighet till fastigheter kan regleras och förbättras i nu gällande plan och bygglag. Man kan alltså göra väldigt mycket redan i dag med den lagstiftning som finns. Man skriver också att diskrimineringslagstiftningen bör förtydligas och att kostnaderna är svårbedömda. SKL avvisar utan reservationer förslaget, och alla partier inom Sveriges Kommuner och Landsting har, om jag har förstått det hela rätt, tyckt likadant. Man menar att om förändringar ska ske så måste kostnaderna först beräknas på ett tillförlitligt sätt. Dessutom bör en ordentlig konsekvensbedömning göras. SKL konstaterar att det fortfarande finns brister i tillgängligheten inom stora delar av samhället, och det fick vi ett bra bevis på i Ann-Christin Ahlbergs inledningsanförande om kollektivtrafiken. Det finns redan i dag en lagstiftning, så kommuner och landsting får ta sig i kragen för att rätta till det här. SKL tar också upp finansieringsfrågan och beskriver två vägar. Det handlar om omfattande bidrag från staten om nu riksdagen skulle gå lagstiftningsvägen, det vill säga finansieringsprincipen, vilket innebär att om staten bestämmer något ska man också se till att finansiera det. Det menar SKL. Alternativet är, skriver man, att kommuner och landsting själva finansierar detta, och det kan resultera i hög kommunalskatt vilket ju påverkar sysselsättning och tillväxt på ett mycket negativt sätt; det känner vi till. Det skulle vara intressant att höra vilket alternativ oppositionen i riksdagen förespråkar. SKL beräknar också kostnaden till 200 miljarder för sina medlemmar, alltså landets kommuner och landsting, och Statskontoret hävdar, om man läser riktigt noggrant, att kostnaderna kan vara högre än så, men man utgår från det här med 200 miljarder. Vi noterar att flertalet av oppositionspartierna inte har anslagit några medel för detta ändamål. En reform om ökad tillgänglighet är mycket viktig och angelägen, men budgeterar man inte för ett budgetpåverkande förslag tar man inte ekonomiskt ansvar. Jag skulle vilja fråga Ann-Christin Ahlberg hur ert samlade förslag på finansiering ser ut. Vem ska betala och hur? Varför vilja lagstifta utan att invänta de beredningar som pågår? Vi är nog överens om att bristande tillgänglighet kan vara ett hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut i samhället. En alltmer åldrande befolkning innebär samtidigt att åldersrelaterade funktionssvårigheter ökar. Vår strävan måste vara att skapa ett mer tillgängligt samhälle. Men det är också så, och det ska vi komma ihåg, att det redan finns lagstiftning, och den måste nog användas bättre. Redan i plan och bygglagen samt i lagen om handikappanpassad kollektivtrafik finns ju bestämmelser om tillgänglighet. Denna lagstiftning ska givetvis följas, följas upp och utvärderas. Regeringen har också stärkt skyddet mot diskriminering inom flera andra områden, exempelvis för människor med funktionsnedsättning. Alliansen anser att när det gäller förslaget att införa bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder som diskrimineringsgrund är det viktigt att förändringar av regelverk bedöms på ett sätt som omfattar såväl budgeteffekter som samhällsekonomiska effekter i stort. Att förbättra tillgängligheten är mycket angeläget, men det gäller också att ta ekonomiskt ansvar och i så fall anvisa medel till en så stor och omfattande reform som det handlar om. Vi välkomnar att regeringen tar initiativ till att fortsätta arbetet att utreda och komplettera beslutsunderlaget i fråga om bristande tillgänglighet. En av de frågor som diskuteras är huruvida bristande tillgänglighet ska utgöra diskriminering enligt lag. Det är viktigt att reformarbetet fortsätter så att även personer med funktionsnedsättning kan känna full delaktighet i samhället. Med ett genomarbetat och väl underbyggt ekonomiskt beslutsunderlag ökar förutsättningarna att bedöma konsekvenserna av olika förslag till åtgärder. Det är viktigt att beredningsarbetet fullföljs. En av de frågor som diskuterades i Regeringskansliet är om bristande tillgänglighet enligt lag ska utgöra grund för diskriminering. Fru talman! Vi har viktiga utmaningar framför oss. Samhället bär ett ansvar. Genom att förändra attityder, tillåta människor att växa och skapa tillgängliga miljöer för människor med funktionsnedsättningar kan fler leva det liv de önskar. Det är vårt mål i det fortsatta arbetet för bättre tillgänglighet. Mot bakgrund av att regeringen redan bereder frågan om tillgänglighet yrkar jag bifall till förslaget i utskottsbetänkandet såvitt avser punkterna 1-6 och 8-16.

Fru talman! I dag tänker jag inte debattera jämställdhet. Det kan vi göra en annan gång, Gustav Nilsson. Gustav Nilsson brukar inte vara med i de debatterna. I dag är det oerhört viktigt att vi debatterar hur vi ska komma till rätta med den bristande tillgängligheten. Vi socialdemokrater har alltid tagit ekonomiskt ansvar. Det vet Moderaterna mycket väl. Däremot har ditt parti inte alltid velat ta ett ekonomiskt ansvar. Vi vill också ta ansvar för människor. Det handlar om att människor ska få ett bra liv. Det handlar om att människor ska få rätt att få vara de de är i samhället och få tillgång till samhällets olika delar. Det är både en mänsklig rättighet och en demokratisk rättighet. Tillgängligheten är bra för oss alla, och man kan räkna på bara kostnaderna eller vinsterna. Jag måste ställa ett par frågor till Gustav Nilsson. Handikappförbunden ställde frågor till oss riksdagsledamöter inför valet. De undrade om man kommer att arbeta aktivt för att en ny diskrimineringslag som omfattar bristande tillgänglighet ska träda i kraft 2011. På den listan står det att Gustav Nilsson, Moderaterna, skulle arbeta aktivt i frågan. Ändå har Gustav Nilsson reserverat sig i frågan i arbetsmarknadsutskottet. Hur kommer det sig? Hur kommer det sig att ditt parti inte tycker att det är viktigt att alla ska få tillgodogöra sig sina mänskliga rättigheter i vårt Sverige?
Fru talman! Det är oerhört viktiga frågor. Vi jobbar alla för att personer med funktionsnedsättning ska känna större delaktighet, få delta aktivt i samhällslivet, få en bättre fritid, lättare få jobb och så vidare. Samtidigt ska man när en sådan fråga diskuteras ha klart för sig att man kan svara upp mot finansieringen av en sådan reform. Det gäller att se helheten. Det är viktigt att alla åtgärder är underbyggda och att det går att redovisa hur de ska finansieras. Frågan är inte ordentligt utredd. Statskontorets slutsats är att kostnaden kan bli upp till 200 miljarder. Det är fråga om mycket stora kostnader. Departementspromemorian Bortom fagert tal ger en annan bild, att reformen nästan kan finansiera sig själv, vilket jag har svårt att tänka mig. Det är departementets bild. Man måste i det här sammanhanget ta till sig vad SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, talar om. Socialdemokratiska kommunalråd och landstingsråd är oroade. Partiet spretar åt olika håll. Kommun och landstingsföreträdare för Socialdemokraterna avvisar förslaget och hänvisar till det vi säger, nämligen att frågan måste utredas vidare. Ann-Christin Ahlberg måste svara på hur Socialdemokraterna tänker finansiera reformen. Alla vill väl att det ska hända mer och att frågan ska drivas framåt. Det handlar också om att kunna betala för en så stor reform. Därför är det viktigt att det finns ett bra underlag innan det här skrivs in i lagtexten. Hur tänker Socialdemokraterna finansiera detta? Ska kommunerna stå för notan, eller ska pengarna tas ur statsbudgeten och ges till kommunerna? Det är viktiga frågor.
Fru talman! Man kan bara titta på kostnaderna om man vill, men man måste också se vinsterna för personerna i fråga, för samhället och för verksamheterna i övrigt. Jag kan återigen ta upp exemplet med min farmor och farfar. Min farmor blev blind i vuxen ålder. Hon kunde inte lära sig att gå ut på egen hand. Men min farfar kunde under många år hjälpa henne. Sedan tog de av benen för farfar - olyckligtvis, som han själv sade. Han blev rullstolsbunden. Min farfar och farmor flyttade till en lägenhet anpassad för rullstol. Farfar kunde hjälpa min farmor och ta vara på sig själv utan någon större insats från samhället, mer än att de hade en bostad de klarade av att vara i. Det var en enorm vinst för både farmor och farfar, och det var en enorm vinst för kommunen, för oss anhöriga och för samhället. Byggnaden där lägenheten fanns var byggd för funktionsnedsatta. De hade möjlighet att åka ned med hissen, gå till kafeterian och restaurangen. De kunde komma ut på torget. Det var trevligt tyckte min farfar. Men han kunde inte komma in i affären med rullstolen och köpa snus. Det var helidiotiskt även för alla oss andra. Om man gick med en barngrupp snubblade barnen på det konstiga trappsteget mitt ute på trottoaren. Det hade varit bra om den hade tagits bort. Samhällsvinsten blir oerhört mycket värdefullare för den med funktionsnedsättning och för oss anhöriga. Min farfar och farmor fick ett bra liv, trots deras funktionsnedsättningar.
Fru talman! Jag kan hålla med mycket av det som har sagts. Det visar att det finns mycket att göra i samhället. Det är viktigt att följa upp vad kommunerna och landstingen gör för till exempel kollektivtrafiken. Kommunal och landstingsägda trafikbolag måste också se till att det finns en kollektivtrafik som följer lagstiftningen. Det är likadant med byggandet. Det fordras att fler kommuner gör mer än i dag. En del kommuner och landsting gör nog vad de kan och vidtar viktiga åtgärder, men det finns också kommuner som inte gör vad de ska enligt nu gällande lagstiftning. Ann-Christin Ahlberg har beskrivit hur det kan vara med funktionsnedsättning. Det är viktigt att vi hela tiden strävar framåt och försöker göra förbättringar. Man kan inte komma ifrån att man kan lova hur mycket som helst, men det kommer också en nota där någon ska betala. Vem ska betala, Ann-Christin Ahlberg, om vi går direkt lagstiftningsvägen, det blir rättspraxis och sanktionsavgifter för kommuner och fastighetsägare? Det är fråga om enorma samhällskostnader. Det finns säkert också intäkter, och Statskontoret har gjort vissa beräkningar. Det går att göra besparingar på hemtjänsten med 2 miljarder. Fler personer med funktionsnedsättning i arbete ger 10 miljarder. Det finns säkert intäkter. Vi vet inte riktigt vad kostnaderna och intäkterna blir. Vi måste jobba vidare med frågan så att vi får en bra kostnadsbild. Det är grunden för fortsättningen. Sedan är vi nog överens att vi måste göra mer för människor med funktionsnedsättningar.

Fru talman! Jag börjar med att säga ja till punkt nr 7 i utskottets förslag. Delaktighet eller inte - det är frågan. I dag ska vi debattera diskriminering och bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att se tillgänglighet i ett större perspektiv. Tillgänglighet är inte bara ramper eller fasade trottoarer; det handlar om så mycket mer. Det handlar naturligtvis om fysisk tillgänglighet, men också om tillgänglighet som en förutsättning för delaktighet. Tillgänglighet är ett sätt att nå det centrala i handikappolitiken, nämligen delaktighet. Tillgänglighet är en viktig väg för att nå dit. Tillgänglighet är också i hög grad en demokratifråga. Sverige är i många delar ett tillgängligt land. Mycket har gjorts för att nå målet full delaktighet. Frågan är om det räcker. Nej, det gör inte det. Sverige har skrivit under standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Det gjordes 1993 - det är alltså snart 20 år sedan. Snacka om att handikapprörelsen har ett oändligt tålamod. Ändå är det mycket kvar innan vi har nått fram till det vi har lovat, nämligen delaktighet i förskola, skola och samhällsliv, tillgång till teckenspråkstolkar, kollektivtrafik, affärer, biografer, teatrar med mera. Det är, som sagt, inte bara fråga om tillgänglighet i form av ramper och hissar utan också om tillgänglighet till information - information på nätet och informationsskyltar. Det gäller till exempel informationsskyltar på tågstationer för personer med grava synskador. Varifrån går mitt tåg? Är det försenat? Vi kan fortsätta med kollektivtrafiken. Det händer då och då att tåg är försenade; det vet vi alla. Det kan vara signalfel eller något annat. De kan byta spår precis vid avgång. Hur ska man som döv nås av den information som ges i högtalarna? Vi har också alla de som är rullstolsburna och inte kan räkna med att ta tåget eftersom många tåg inte tar emot rullstolar. Det är något som enligt handlingsplanen skulle ha varit åtgärdat 2010. Det är snart ett och ett halvt år sedan. Handikappförbunden har ett stort tålamod. Tänk så många innovativa idéer som skulle komma fram om vi gjorde Sverige mer tillgängligt. Det är ett arbete som gynnar fler än bara personer med funktionsnedsättning. Det gäller att ha tillgång till personer som kan och förstår konsekvenserna av bristande tillgänglighet. Som när det gäller så mycket annat handlar det om kunskap och attityder. Så länge brist på tillgänglighet inte anses som diskriminering är risken stor att tillgänglighetsbristen inte kommer att åtgärdas och då finns bara ord, policydokument och standardregler på papperet. Verkligheten är annorlunda, så väldigt annorlunda. Alla har samma rätt till delaktighet i samhället. Det kräver ett starkt skydd mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning genom fysisk tillgänglighet som ger alla möjlighet att använda olika tjänster. Det finns behov av offensiva metoder för att kunna inkludera personer med funktionsnedsättning i förskola, skola, arbetsliv och samhället i övrigt. Fru talman! Jag ska kort nämna något om vad vi har lovat. Vi har EU:s nya funktionshinderstrategi 2011. Strategin har åtta ledord, varav tillgänglighet är ett, ett annat är delaktighet och ytterligare ett är diskriminering. Det är alltså tre ord som passar in precis på det som vi pratar om i dag. Det är tre ord som vi har lovat som land. Ur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning läser jag en artikel: För att främja jämlikhet och avskaffa diskriminering föreskrivs i punkt 3 att konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att en skälig anpassning säkerställs. Om tillgänglighet står det i artikel 9: - så att personer med funktionsnedsättning får tillgång på samma villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och till kommunikation. I Sveriges första rapport till FN:s kommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2011 konstaterar Regeringskansliet att mycket arbete pågår men att mycket återstår. Ja, det kan man nog säga. Fortfarande är bara ungefär hälften av landets grundskolor och gymnasieskolor tillgängliga för elever som är rullstolsberoende. Tåg kan man, som sagt, bara åka ibland. Arbete är, som tidigare har nämnts, en stor bristvara för personer med funktionsnedsättning och så vidare. Arbetsplatserna är helt enkelt inte tillgängliga; det är ett problem. Jag träffade en ung man som i vuxen ålder hade åsamkat sig en skada som gjorde att han blev rullstolsburen. Han blev tvungen att omskola sig och skulle ut på en praktikplats. Det var bara det att han inte kom in på praktikplatsen eftersom han satt i rullstol. Han bad att få en annan praktikplats. Han fick då svaret: Jaså, du nekar. Nej, jag nekar inte; jag kommer inte in. Den rutan har vi inte, fick han höra. Det hette alltså att han nekade. Diskrimineringskommittén föreslog 2006 ett diskrimineringsförbud, vilket innebar att om inga åtgärder vidtogs för att ge tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning skulle det räknas som diskriminering och införas i diskrimineringslagen. Det kom en proposition 2007, Ett starkare skydd mot diskriminering . Regeringen valde att avstå med motiveringen att frågan bör beredas ytterligare. Känner ni igen det? Handikapporganisationerna har ett otroligt tålamod. Det var 2007; det är fem år sedan. Nu får det vara färdigberett och färdigutrett. Det måste vara tufft att ha rättigheter men inte kunna använda dem. Det är precis det som det är fråga om. Vi har en utredning som heter Bortom fagert tal . I den utredningen föreslår man att bristande tillgänglighet ska betraktas som diskriminering. Man säger också att det inte har några betydande ekonomiska konsekvenser. Norge införde en lag om förbud mot diskriminering för två och ett halvt år sedan. I Norge är man så klok att man när man stiftar en ny lag har ett avsnitt som heter Ekonomiska och administrativa konsekvenser. Där kan man i detalj läsa vad det kostar att till exempel införa ett kölappssystem som alla kan använda. Det är en merkostnad med 5 000-15 000 norska kronor. Man kan läsa vad tillgänglighet till transporter, byggnationer, it och så vidare kostar. När det gäller kostnader finns det exempel från Econ, som är centrum för ekonomisk analys i Norge. Det finns en Vistautredning i Norge. Det är ett företag som under en längre tid har genomfört projekt med anknytning till universell design och tillgänglighet för funktionshindrade för nationella och lokala offentliga organ. Det finns något som heter NIBR - Norsk institutt for by og regionforskning. Det finns något som heter Australian Building Codes Board. Det finns alltså en hel del beräkningar. I den norska lagen är man också förnuftig nog att ta fram de fördelar som finns med lagen, som att den innebär flera hundra personer ytterligare i arbete, att fler kan använda den fysiska miljön och på så sätt ta del av utbildning och arbetsliv, att fler klarar sig på egen hand vid fler tillfällen och behöver mindre hjälp, och sist men inte minst, ökad livskvalitet för alla som detta berör. Jag var på Island på konferens om sällsynta diagnoser när jag fick besked om utfallet i arbetsmarknadsutskottet. Det var en konferens med många som arbetar i branschen runt funktionsnedsättning. Svenskarna gratulerades och gladdes. Norrmännen sade: Det var på tiden. Äntligen ska ni också följa detta. Jag frågade norrmännen om ekonomin. De sade att det inte har varit några vidare diskussioner om vådliga utgifter för att nå tillgänglighet. Däremot går arbetet enligt det norska handikappförbundet trögt. Jag tänker sluta där jag började. Våra politiska ambitioner får inte bara bestå av policydokument och konventioner. Det måste finnas handling utifrån de mål som är uppsatta i olika dokument. Det handlar om delaktighet i vardagslivet där tillgänglighet är en förutsättning. Därför är denna lag så otroligt viktig att få igenom. Som slutkläm kan jag inte låta bli att säga att jag förstår att anledningen till att Alliansen säger nej är kostnaderna. Om det är så skulle Sverige inte ha skrivit under FN-konventionerna - man skulle inte ha gjort en strategi för genomförande av en funktionshinderspolitik - och många andra dokument, bland annat EU-dokument. Man skulle inte ha bejakat detta. Det har man gjort. Då är det vår skyldighet att uppfylla det som vi tillsammans som nation har lovat. Återigen: Det är ett otroligt tålamod hos handikapporganisationerna.

Fru talman! Agneta Luttropp sade i sitt inlägg att mycket är gjort men att mycket arbete återstår. Det kan jag gärna instämma i därför att det naturligtvis återstår mycket för att få ett samhälle som är tillgängligt för alla människor med funktionsnedsättningar. Men det handlar återigen också om att ta ett samhällsansvar och att ta ansvar för både budget och samhällsekonomi. Jag tror att vi är överens om nästan allting när det gäller att vi måste göra mer för att vi ska få ett tillgängligare och bättre samhälle för alla människor, inte minst för de människor som har en funktionsnedsättning. Men låt oss också titta på den lagstiftning som redan finns. Agneta Luttropp tog upp skolorna. Det stämmer säkert att många skolor ute i landets kommuner inte är anpassade för barn med funktionsnedsättningar. Här finns det mycket att göra. Jag kan även nämna kollektivtrafiken som också nämndes - tåg och bussar. Självklart återstår det mycket att göra även där. Men det är framför allt ett kommunalt ansvar att se till att man följer den lagstiftning som redan finns. Jag tycker att vi ska ställa större krav på kommuner och landsting att de verkligen följer lagen. Som jag sade inledningsvis är det säkert många som gör det. Men det finns också kommuner som ligger långt efter i detta arbete. Återigen till finansieringsfrågorna. Man kan inte bara säga att vi måste göra mer. Visst ska vi göra det. Men det handlar också om att kunna betala notan, och vem ska göra det? Det finns säkert bra exempel från både Norge och andra länder. Men när det gäller Norge har den nya lagen funnits i bara ett par år. Jag tror därför att det är lite för tidigt att utvärdera vilka effekter den nya lagstiftningen i Norge har haft.
Fru talman! Jag tror att jag börjar med det ekonomiska ansvaret. Jag tycker att man har ett medmänskligt ansvar. Det tycker jag inte att man kan bortse från på något sätt. Detta är sådant som vi har lovat. Vi har sagt ja till detta. Att sedan säga nej - det är det vi gör - är inte att ta ansvar. Det är en annan sorts ansvar. När det gäller det ekonomiska ansvaret kan man läsa hur det ser ut i Norge. Det finns en otroligt detaljerad genomgång av allt. Jag tog upp detaljen med kölapparna för att man ska förstå att lagen är på en mycket detaljerad nivå. När jag var på Island talade jag en hel del med norska män och kvinnor, både från handikappområdet och från departementet. Det var ingen av dem som så att säga gick omkull när vi talade om ekonomi, utan för dem var detta en självklarhet. Lagen har ändå funnits i två och ett halvt år, vilket inte är så otroligt kort tid. När det gäller kommuner och landsting skrivs det i Bortom fagert tal mycket om att detta är en underlåtenhet och att kommuner och landsting inte har tagit på sig det. Dessa lagar och policydokument har funnits under ganska lång tid. Jag tror inte - förlåt mig, kommunerna - att det händer någonting om vi inte gör detta till en lag. Det är många års underlåtenhet, och det borde ha varit åtgärdat. Men det har inte gjorts. Jag är rädd att det inte görs om vi inte tar i med hårdhandskarna och stiftar en lag när det gäller denna diskriminering.
Fru talman! Vi känner alla ett medmänskligt ansvar. Jag kan också konstatera att det återstår mycket att göra. Man bör kontrollera hur det verkligen står till i kommunerna och vad de gör och inte gör. Lagstiftningen ska följas. Det måste vara det grundläggande. Det finns säkert många bra exempel från Norge. Jag tycker att det är viktigt att man i det fortsatta beredningsarbetet tittar på Norge. Har det blivit bra i Norge, eller har det inte blivit bra? Det ska vara en del i den fortsatta utredningen. Om man ska fatta beslut i en så viktig fråga - det är en stor och omfattande reform som kostar mycket pengar - ska man ha ett bra underlag. I promemorian Bortom fagert tal talas det om att det egentligen inte skulle kosta någonting utan att det bara är att klubba igenom lagen. Statskontoret talar om 200 miljarder. Bara den aspekten gör att vi måste fortsätta utredningsarbetet för att få fram kostnadsbilden. Vad kostar det egentligen? Det kanske finns intäkter som man kan räkna in. Att fatta ett beslut på så lösa grunder är inte ansvarsfullt. Man tar inte ekonomiskt ansvar om man gör det. Det är möjligt att Miljöpartiet vill höja skatten ytterligare. Enligt sitt förslag med anledning av vårbudgeten vill man höja skatten med 33 miljarder. Man kanske vill lägga på en ytterligare skattebörda som slår igenom och drabbar löntagare och företagande och ser till att tillväxt och sysselsättning minskar. Det är kanske den vägen som ni vill gå. Kommunerna kommer nog att kräva någonting sådant. Kommunerna kommer att kräva en finansiering av staten via finansieringsprincipen om de ska genomföra detta. Den diskussionen får man ta med kommunerna. Där får Agneta Luttropp ta en diskussion med sina partivänner eftersom Miljöpartiet är på vår linje i denna fråga. Man menar att vi ska fortsätta att utreda och se till att vi får ett bra underlag innan vi fattar ett beslut.
Fru talman! Jag tycker att det är otroligt trist att stå och tala om pengar när det handlar om ett så viktigt beslut. Det gäller att följa lagen. Man kommer gudskelov inte att bereda detta eftersom det i hur många år som helst har varit klart hur detta skulle se ut. Man har haft många år på sig att bereda, undersöka och så vidare. Det är en del av detta. Men det får vara nog nu. Det får vara färdigberett. Om man bereder detta, vilket ni tycker att man ska, blir det billigare då? Eller tycker man att detta kostar 1 miljard för mycket? Då ger man katten i det. Ni har ingen aning om vad det kostar, enligt Statskontoret. I Bortom fagert tal har man en annan syn på det. I Norge har man absolut en annan syn på det, och där har man en viss erfarenhet efter två och ett halvt år. Jag undrar bara vad som skulle bli bättre om vi bereder. Det är en retorisk fråga eftersom Alliansen tycker att vi ska bereda vidare. Det blir ingen annan kostnad om vi bereder, och detta är någonting som vi måste göra i princip oavsett vad det kostar eftersom det är ett löfte som vi har gett. Det är många människor som har väntat länge på detta. Låt oss därför gå till handling nu.

Fru talman! I samband med att vi ser en alltmer åldrande befolkning ser vi också ökade åldersrelaterade funktionsnedsättningar och svårigheter. Bristande tillgänglighet utgör i dag ett hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut i samhället. Vi kan också konstatera att det finns stora skillnader mellan personer med funktionsnedsättning och den övriga befolkningen vad gäller ohälsa, utbildningsnivå, inkomster med mera. Ett tillgängligt samhälle innebär med andra ord vinster på individnivå och för samhället i stort. Ett tillgängligt samhälle bidrar till bättre utbildning och bättre förvärvsfrekvens bland personer med funktionsnedsättning. Med ett tillgängligare samhälle får vi helt enkelt ett bättre samhälle. Fru talman! Regeringen arbetar med att på olika sätt säkra de bestämmelser om tillgänglighet som redan finns i dag när det gäller lagstiftningen, till exempel PBL och lagen om handikappanpassad kollektivtrafik. De ska följas. Vi har sett att regeringen under senare år har stärkt skyddet mot diskriminering. Arbetet med att säkerställa skydd oavsett diskrimineringsgrund pågår så att lagstiftningen blir så heltäckande och effektiv som möjligt. För mig finns det ingen tvekan. Jag ser otillgänglighet som diskriminering. Därför är det viktigt att ha ett lagligt stöd för detta. Vad gäller diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster bör riksdagen anta regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen. Sverige är skyldigt att anpassa diskrimineringslagen så att den är förenlig med EU-domstolens dom. Därför ska det generella undantaget från förbudet mot könsdiskriminering vid tillhandahållandet av försäkringstjänster i diskrimineringslagen tas bort. Vi ska vara stolta över ett Sverige som är ett humant och tolerant samhälle präglat av principen om alla människors lika värde, mångfald och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Det är viktigt att diskriminering på grund av etnisk tillhörighet motverkas. Lika rättigheter och möjligheter ska främjas oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionshinder och ålder. Det är inte acceptabelt att hbt-personer fortfarande utsätts för diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Det är viktigt att understryka hur angeläget det är att främja hbt-personers rättigheter och möjligheter. Detta kräver stora insatser på många plan. Fru talman! Förhållandena i arbetslivet påverkar människors livssituation. Därför måste vi ha ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att förhindra diskriminering och kränkningar på arbetsplatsen. Jämställdhetsplaner utgör ett viktigt instrument i det aktiva jämställdhetsarbete som ska bedrivas på arbetsplatserna. Diskrimineringsombudsmannen, DO, har i uppgift att inom sitt verksamhetsområde förebygga diskriminering. Med hjälp av information, utbildning och samarbete mellan myndigheter och företag kan detta ske mer effektivt. DO ska genom tillsyn och vidtagande av åtgärder verka för att förebygga diskriminering i samhället. För att arbetet mot diskriminering ska få effekt behövs mer kunskap och bättre riskanalyser. Diskrimineringsombudsmannens roll är att bidra till att skapa ett samhälle där individens möjligheter inte hindras eller begränsas på någon av de diskrimineringsgrunder som lagen omfattar. Fru talman! Andelen äldre har ökat kraftigt i Sverige de senaste 20-30 åren. Därför är det angeläget att skapa ett samhälle som också är anpassat för en äldre befolkning. En viktig del i detta arbete är att motarbeta åldersdiskriminering. Mot bakgrund av de punkter som jag har tagit upp vill jag säga att regeringen bereder frågan om tillgänglighet.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
Fru talman! Löften kan ges, men löften ska också hållas. Inför valet 2010 ställde handikappgrupperna en fråga till partierna. Frågan var: Vad kommer ditt parti att göra för oss de närmaste åren? Jag tror att Ismail Kamil vet vad Folkpartiet svarade, men för säkerhets skull vill jag läsa upp det. Det är inte säkert att alla här i kammaren vet vad ni svarade. Ni svarade: Det är en prioriterad fråga för oss. De senaste åren har det gällt just tillgänglighet. Vi vill att bristande tillgänglighet ska betraktas som diskriminering. Det skulle innebära en möjlighet för den som drabbas av problemen att få ersättning samtidigt som det sätter press på de ansvariga att åtgärda de hinder som finns. Nyamko Sabuni från Folkpartiet är ansvarig minister för diskrimineringsfrågorna. Hon har nyligen skickat ut ett sådant lagförslag på remiss. När vi fått in synpunkterna från alla remissinstanser vill vi gå vidare och stifta en lag. Så skriver ni inför valrörelsen 2010. Remissinstanserna har svarat, och det är nästan 600 dagar sedan. Men ni har ändå inte tagit fram något lagförslag. Ismail Kamil har också själv skrivit att han skulle jobba aktivt för en ny diskrimeringslag som skulle träda i kraft 2011. Men ändå reserverar du dig mot att göra det möjligt. Varför håller ni inte ert löfte?
Fru talman! Tack för frågan, Ann-Christin! Jag ska informera dig om att jag hade kontakt med HSO i Uppsala när jag var landstingsråd. Jag tycker att de här frågorna är jätteviktiga. Tillgänglighetsfrågor är oerhört viktiga. I mitt anförande har jag också sagt att det inte är någon tvekan om vad Folkpartiet vill och står för. Bristande tillgänglighet ska betraktas som diskriminering. Det är diskriminering. Jag har varit med i tillgänglighetsmarschen i Uppsala. Tyvärr var jag den enda politikern. Jag blev väldigt besviken på dina kolleger och på andra kolleger. Inte en enda kommunpolitiker eller landstingspolitiker var där. Vi är 13 riksdagsmän från Uppsalabänken, men inte någon av dem var med. Vi är självklart för tillgänglighet. Jag har arbetat med tillgänglighetsfrågor och handikappfrågor i 13 år i landstinget som landstingspolitiker och landstingsråd med ansvar för hälso och sjukvård. Jag tycker att de här frågorna är viktiga. Men när man har olika informationskällor är det också viktigt att kolla vad det innebär. Jag tror inte att det kommer att kosta mer. Jag tror att det kommer att vara en vinst för samhället och inte kostnader. Vi får se var vi hamnar efter själva utredningen. Det är egentligen det Folkpartiet har sagt. Folkpartilinjen är klar. Vi är för att bristande tillgänglighet ska betraktas som diskrimineringsgrund, men samtidigt vill vi avvakta och se vad regeringsunderlaget ger för besked.
Fru talman! Det är som man säger: Att tala är en sak, men att verkställa och göra är något helt annat. Folkpartiets företrädare står nu här och säger att man, precis som vi Socialdemokrater tycker, borde ha en lagstiftning som förändrar möjligheten för den som har funktionsnedsättning. Ändå kommer ni, Ismail Kamil, att rösta emot det. Hur går det ihop? Ni lovade detta inför valet 2010, med dåvarande ansvarig minister Nyamko Sabuni. I dag säger nuvarande ansvarig minister Erik Ullenhag att han också tycker att detta ska in i diskrimineringslagstiftningen. Han är högst ansvarig, och ändå sker ingenting. Remissyttranden och så vidare gjordes för nästan 600 dagar sedan. De lagar och förordningar som har funnits skapades på 70 och 80-talen. Det är 30-40 år sedan, och det har inte hänt så väldigt mycket. Hur länge ska vi vänta? Det kommer inte att bli billigare. Är det 30-40 år till Folkpartiet tycker att vi ska vänta? Nu har ni faktiskt chansen att rösta med oss. Då går det säkert snabbare. Frågan är nämligen utredd. Vi har fortfarande så otroligt mycket hinder kvar, trots lagstiftningar sedan 70 och 80-talen. De som har en funktionsnedsättning har all rätt att nu få vara en del i samhället på samma villkor som du och jag.
Fru talman! Tack för detta, Ann-Christin Ahlberg. Kom ihåg två saker! Folkpartiet har varit tydligt i denna fråga. Jag tycker därför inte att du ska beskylla oss för att ha varit otydliga på denna punkt. Vi vet också utifrån vad som har hänt i Norge och utifrån att LO till exempel har kommit med en utredning om vinsterna att det inte är kostnaderna som är det avgörande. Vi måste ha en kalkyl över ungefär vad det kostar. Jag tycker faktiskt inte att Socialdemokraterna, som inte har budgeterat för denna utgift som är direkt budgetpåverkande, tar ansvar för detta. Nu ser vi till att det blir en utredning. Nu kommer vi som har ansvaret - vår folkpartistiska minister har ansvar för detta område - att göra allt för att så fort som möjligt kunna skapa olika möjligheter för att sätta i gång detta arbete. Jag och Folkpartiet med mig tycker att bristande tillgänglighet är diskriminering. Låt oss nu vänta och avvakta den utredning som är på gång! Vi kommer tillsammans att se till att det blir bra för handikapprörelsen när den kommer.
Fru talman! Det kan inte vara lätt att tycka något och uttrycka något annat. Alliansföreträdarna säger: Bristande tillgänglighet är diskriminering - ja, men inte just i dag. Det blir lite dubbla budskap som jag som riksdagsledamot och säkert också handikapprörelsen har svårt att förstå. Ni säger: Ja, vi är för att det inte ska finnas diskriminering, men inte i dag utan en annan dag. Så har det varit år efter år. Nu vill Folkpartiet ändå säga: Ja, vi tycker att diskrimineringsklassning är toppen - men vi vill ha ännu en utredning ovanpå alla de utredningar som är gjorda. Ja, det ska bli en lag mot diskriminering, men någon annan gång, en annan dag. Det kanske är billigare om några år. Är detta det budskap ni vill ge till handikapprörelsen? Ni säger: Ja, vi tycker att det är viktigt, men vi tycker inte att det är viktigt nu, utan någon annan gång är det viktigt.
Fru talman! Jag tycker inte att du ska lägga ord som vi ska säga till handikapprörelsen i min mun, Agneta. Jag har varit tydlig med budskapet om var Folkpartiet står och var alliansregeringen står i denna fråga. Vi tycker att man har ett ekonomiskt ansvar att budgetera för detta, och därför avvaktar vi den beredning som är på gång. När beredningen är klar kommer beskedet om vad vi gör. Vi ska också komma ihåg, Agneta, att det inte blir billigare att vänta ytterligare några månader eller kanske på sin höjd ett år. Vi har när det gäller sjukvård lärt oss att det blir dyrare när vi inte behandlar patienterna i tid, både för landstingen och för patienterna i form av lidande. I denna fråga, när det gäller tillgänglighet, är Folkpartiet hur tydligt som helst i sitt budskap: Otillgänglighet är som vi ser det diskriminering. Vi tycker att det ska öppnas möjligheter för människor med funktionsnedsättning att arbeta och delta i samhällsutvecklingen. Därför är tillgänglighet oerhört viktigt. Låt oss avvakta den utredning som kommer! Det är inga nya utredningar. Jag bara nämner några saker för att man ska veta att det inte är så lätt egentligen. Vi har SKL som kommer med en siffra, vi har Statskontoret och vi har LO. Vi har Norge. Vi ser att det blir marginella kostnader. Vi från Folkpartiets sida tror att det blir marginella kostnader, men låt oss se! Vi kanske har fel, och vi kanske har rätt. Jag tror att det är viktigt att vi avvaktar den utredning som pågår i Regeringskansliet. Låt oss se resultatet innan vi fäller våra domar!
Fru talman! Utredningen om ett starkare skydd mot diskriminering från 2009 behöver man inte bry sig om och inte heller Bortom fagert tal från 2010. Det är utredningar som är gjorda, men ni vill ändå - det är uttryck man säkert älskar i handikapprörelsen - avvakta ytterligare. Det ska vara ytterligare utredning. Det är det jag inte får ihop. Det är här det trots allt blir otydligt. När man har så många kort på bordet och när man är så välvilligt inställd till att göra detta till en lag förstår jag inte att man ändå backar när det kommer till skarpt läge. Man säger: Nja, det är väl bra, men inte nu. Jag håller med om att det blir dyrare efter några år. Som jag förstår det är det pengarna som är nageln i ögat på Alliansen. Jag håller med om att det antagligen inte blir billigare utan snarare tvärtom. Ändå är man beredd att vänta. Då kan jag inte låta bli - det är här det blir lite otydligt för mig - att undra: Är det så att man egentligen inte vill alls?
Fru talman! Jag är väldigt förvånad över att du tar upp detta, Agneta Luttropp. Om det är så viktigt för Miljöpartiet, varför har ni inte budgeterat för det? Då hade ni i dag kunnat gå ut starkt och säga: Vi har i vårt budgetförslag en summa pengar som är avsatt för detta. Jag tycker egentligen inte att man ska gå på handikapprörelsen på det sättet. De har lidit tillräckligt mycket. Det är inte fråga om att detta skulle ha varit på plats för ett och ett halvt år sedan; det borde ha varit på plats för tio år sedan. Även under den socialdemokratiska regeringen borde detta ha varit i gång. Det är inte sådant det är fråga om, utan det är att det faktiskt ligger i sakens natur att ta ett ekonomiskt ansvar för detta eftersom det är budgetpåverkande. Jag och Folkpartiet tror utifrån våra erfarenheter att det inte blir särskilt stora kostnader. Vi tror snarare på vinst på sikt. Det är det man ska komma ihåg, inte vad det kostar i dag. Långsiktigt kommer dessa kostnader i stället att ge vinst tillbaka, när det gäller såväl kommuner och landsting som alla andra aktörer, privata som offentliga. Låt oss i stället jobba tillsammans för att de som har funktionsnedsättning ska bli likvärdiga de övriga! De har lidit tillräckligt mycket, och jag tycker att det har gått alldeles för lång tid. När jag var på tillgänglighetsmarschen ropade man att tillgänglighet är en rättighet, att det är fråga om rättvisa och jämställdhet. Jag sade att det borde vara en självklarhet för oss alla.

Fru talman! Dagens debatt utgår från betänkandet AU11, Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m. I betänkandet behandlar utskottet en proposition om ett förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på beräkningar där kön använts som en faktor. Det är en viktig fråga. Men utöver propositionen finns också många motioner som berör diskriminering i olika former. Ett antal motioner har blivit ett tillkännagivande om bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder, vilket stöds av S, MP, SD och V. Den första delen i propositionen handlar om försäkringar. Tidigare har det funnits möjlighet att i försäkringar och ersättningar göra skillnader som grundat sig på kön. Det har varit ett undantag från könsdiskriminering som vi länge velat få bort. Nu finns den ändringen på EU-nivå, så vi har möjligheten att göra den ändringen även i svensk lagstiftning. Det vi gör nu är att dels ta bort undantaget, dels göra det möjligt att införa förbudet. Jag tror att det är en viktig del, även om den stora delen när det gäller könsdiskriminering redan är införd i lagen tidigare. Det är ytterligare en bit som faller på plats i ett steg mot de jämställdhetspolitiska målen. Jag välkomnar förändringen. EU-domstolens dom innebär att det under alla förhållanden är oförenligt med principen om likabehandling av kvinnor och män att ha olika försäkringspremier och ersättningar om skillnaden är ett resultat av att man använder kön som en försäkringsteknisk faktor. Däremot finns det skillnader som kan påverka det hela. Men kön får inte vara den enda faktorn. Det handlar om att det finns ett berättigat syfte och att de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. I betänkandet visar vi två olika exempel som kan göra skillnad. Det skiljer inte mellan bilförsäkringar vad gäller kön men däremot om det är olika storlek på bilmotorn. När det gäller fysiken kan vi konstatera att det finns olika sjukdomar som drabbar kvinnor och män på olika sätt och att sjukdomshistorien därför skiljer sig åt. Det kan vara orsak till att använda de skillnaderna. Förändringen välkomnas, och den har varit på gång ett bra tag. Vi hade väntat på att få möjlighet att ändra på detta. I betänkandet tar vi också upp frågan om diskriminering på grund av ålder. Där har vi infört olika delar. På förslag av alliansregeringen införde vi ett förbud mot åldersdiskriminering inom arbetslivs och utbildningsområdet för tre år sedan. Det vi har tittat över är ett bredare förbud. Därför har vi nu i maj 2012 gått ut med en lagrådsremiss där vi föreslår att förbud mot åldersdiskriminering införs på de områden i samhället där det i dag saknas sådant skydd i diskrimineringslagen. Vi har alltså fördjupat det arbetet ytterligare. Hbt-personer - homosexuella, bisexuella och transpersoner - kan utsättas för diskriminering. Vi har infört sexuell läggning som diskrimineringsgrund, vilket är oerhört viktigt. Men vi har också ett arbete som pågår med att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Vi har sett att det måste intensifieras. Utskottet välkomnar att frågan om hur hbt-personers rättigheter och möjligheter bäst främjas nu bereds av Regeringskansliet. I slutet av november förra året arrangerade man en utfrågning för att få möjlighet att diskutera problem som uppmärksammats. Det bedrivs ett arbete hos DO. Vi har också Forum för levande historia som har ett uppdrag. Även Ungdomsstyrelsen jobbar med dessa frågor. Det som döljer sig under "med mera" i dagens betänkande är den stora fråga som vi debatterar här i dag: tillgänglighet som diskrimineringsgrund. Vi har en enighet mellan de flesta partier. Vi anser att detta är en diskrimineringsgrund och att det ska införas i lagstiftning. Det vi inte är riktigt överens om mellan de olika partierna är vilket underlag som krävs för att fatta besluten. I de utredningar som gjorts tidigare har vi sett att det skiljer väldigt stort mellan vad man kommer fram till i kostnadsbild. Även om budget och kostnadsfrågor kan kännas små och futtiga när man pratar om rättighetsfrågor är det ändå ett ansvar som riksdag och regering har. Det är viktigt att ha det underlaget på plats. För Centerpartiets del har vi stämmobeslut på att detta ska införas som diskrimineringsgrund. Vi har arbetat med att flytta fram positionerna i dessa frågor. Det vi gör i nuläget är att komplettera det utredningsmaterial som redan finns men där det är väldigt stor skillnad mellan de resultat som kommit fram. I den ena utredningen landar man i att det inte är någon kostnad över huvud taget, och i den andra sägs det vara väldigt stora kostnader. Jag tror därför att det är viktigt att vi ser till att få en mer samlad bild som ger ett underlag som vi kan gå till beslut på. Det kommer att ta lite tid. Det brukar utredningar göra. Det vi som sitter i de fyra allianspartierna kan ta på oss är att se till att det inte tar så lång tid som det ibland har förmåga att göra. Det ansvaret ligger på var och en som sitter på de här frågorna i respektive parti. Jag kan bara hoppas att det inte tar för lång tid. Som både oppositionen och mina allianskolleger säger är det i sak en viktig fråga. Men vi är inte beredda att gå på ett tillkännagivande här och nu. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet AU11 under punkterna 1-6 och 8-16.

Fru talman! Här kommer ytterligare en ledamot från arbetsmarknadsutskottet och säger att man egentligen tycker precis som vi socialdemokrater men ändå tillstyrker reservationen mot beslutet. Jag tror att väldigt många som är aktiva i den här frågan, speciellt handikapporganisationerna, undrar hur länge ni ska utreda frågan. Vi socialdemokrater tycker att den är färdigutredd. Som vi sagt tidigare tittar och räknar man bara på kostnaderna, men man måste också titta på vinsterna. När människor får möjlighet att komma till skolan eller jobbet eller har möjlighet att vara ute och vara aktiva i samhället är det en otrolig samhällsvinst för oss alla. Många av de hinder som finns i samhället är det bra för oss alla om vi blir av med, oavsett om det rör sig om en handikapptoalett, en trottoarkant, en hiss eller vad det nu är. Det är inte bara bra för dem som har en funktionsnedsättning. Om vi får bli gamla, du och jag, kommer vi antagligen båda två att få någon typ av funktionsnedsättning, om vi inte redan har det i dag. Funktionsnedsättningen finns i den miljö man befinner sig i. En gång när jag var på ett årsmöte på Dövas Förening kände jag verkligen att jag hade en stor funktionsnedsättning. Jag fattade inte alls vad som pågick på det årsmötet fast jag är van vid att vara på årsmöten. Där hade jag en funktionsnedsättning. Det handlar om den miljö vi befinner oss i, och den vill vi förbättra.
Fru talman! Jag instämmer till fullo med Ann-Christin Ahlberg. Det är miljön och omgivningen som är funktionshinder, inte personen i fråga eller handikappet i sig. Det var ju vårt parti som tillsammans med Ann-Christin Ahlbergs som på 90-talet, efter en fruktansvärd kris, var med och plockade fram en budgetlag och såg till att det måste finnas balans i statens finanser. Det är en förutsättning för dem som är i störst behov av samhälleligt stöd att det finns balans. Jag vet att vi fortfarande har precis samma uppfattning om det. Därför tror jag att det snarare blir kontraproduktivt att försöka göra det till en skiljelinje. Vi har samma uppfattning om att det ska införas. Men för att kunna göra det måste vi ha ett fullständigt underlag som det går att göra beräkningar på, som det går att budgetera och se till att det kommer in. I nuläget finns inte det. Det är en oerhört stor skillnad på de uppgifter som finns i de utredningar som i så fall skulle ligga till grund för ett lagförslag här och nu. Låt oss ta fram ett underlag som det går att bygga en lagstiftning på. Det är mitt svar. Jag är inte emot att det ska införas som diskrimineringsgrund.
Herr talman! Jag fick inget svar från Annika Qarlsson om hur länge till det ska utredas och hur länge till människor som har en funktionsnedsättning ska vänta på att få sina mänskliga och demokratiska rättigheter tillgodosedda för att kunna vara i samhället fullt ut som alla andra. Det skulle jag jättegärna vilja ha svar på. Inför valet 2010 svarade också Annika Qarlssons partiledare Annie Lööf ja på den här frågan. Ni har sagt ja, och ni har sagt att det ska in i diskrimineringslagstiftningen. Ni har också sagt att ni ska jobba för att den ska träda i kraft 2011. Nu är det 2012. Utredningen var färdig för nästan 600 dagar sedan, och 130 remissinstanser var väldigt positiva. Ni sitter i Regeringskansliet och kan påverka att lagförslaget läggs fram. Ni har en oerhörd makt att påverka hur det ska se ut. Vi socialdemokrater tycker att människor ska få denna rätt nu och inte behöva vänta längre. Vi genomförde de förra förändringarna på 70 och 80-talet, men de efterlevs fortfarande inte i dag. Då måste man ändå våga sätta ned foten och göra något nu. Man kan inte vänta längre. Det är dags att alla människor får använda sig av hela samhället. Jag frågar igen: Hur länge ska man vänta?
Herr talman! Jag kan inte svara på frågan hur länge man ska vänta, men jag kan från min sida ge löftet att jag kommer att ligga på för att det ska gå så fort som möjligt. Jag kan också bara konstatera att under min första mandatperiod var det jag som stod i Ann-Christins talarstol och hennes företrädare som stod i denna och hade en budgetlag och ett utredningsansvar att ta hänsyn till. Det vi kan konstatera är att det finns lagar som redan i dag kräver en tillgänglighet i nybyggnationer och i kollektivtrafik, och ändå efterlevs det inte. Jag tror att det någonstans gäller att se till att första steget är att göra otillgängligheten till en diskrimineringsgrund, att få det på plats. Innan det sedan får full effekt ute i samhället kommer det att ta ytterligare år. Därför håller jag med Ann-Christin om att det är viktigt att det går undan. Men jag vill inte tumma på att vi ska ha ett bra underlag att grunda detta beslut på.